Herr talman! Av alla inlägg i remissdebatten tycker jag att det inlägg herr Kilsmo höll i går kväll är det mest egendomliga. Herr Kilsmo höll ett helhjärtat försvarstal för USA:s uppträdande i Vietnam. Han uppstämde en lovsång till vad USA gör för återuppbyggnaden i Vieinam. Med en myriadstatistik stödde han sina uppgifter, en statistik som redan genom sin exakthet måste väcka åtskillig skepsis. Enligt herr Kilsmo gör USA allt som står i dess förmåga för att få fred, och endast Hanois motstånd hindrar förhandlingar, o.s.v. I all sin ensidighet var det en ytterst förbluffande uppläggning. Den var lika onyanserat för USA som andra kritiker är ensidiga mot USA. Man hade nog inte väntat att få höra ett sådant onyanserat tal från riksdagens talarstol. Det skulle vara frestande att närmare ganska innehållet i herr Kilsmos tal, men tillfället är kanske inte det rätta just nu, och vi har senare under våren en särskild utrikesdebatt. Låt mig säga att kritiken mot USA 1 Sverige, som i sin tur kritiserades av herr Kilsmo, har sin fulla motsvarighet i hela den västliga världen, inklusive generalsekreterare U Thant, inklusive senator Fulbright och New York Times. Man måste självfallet beklaga Vietnams plågade folk som i 25 år haft krig 1 sitt land, först japaner och fransmän och nu amerikaner samt ett förhärjande inbördeskrig. Alla krigförande parter är värda kritik. Varje dag av vägran att förhandla är en anklagelse mot de ledande på vardera sidan. Men mot herr Kilsmos försvarstal kan man ställa frågan: Med vad rätt har USA en halv miljon man i Vietnam-området? Vilken folkrättslig grund har USA för att bedriva och ständigt utvidga detta förödande och så tragiska krig? Jag lämnar därmed herr Kilsmos anförande. Under senare tid har vi fått en ny livaktighet i debatten om det svenska biståndet till u-länderna. Det är ange läget att fortsätta denna intensiva debatt och opinionsbildning, eftersom det rör en av vår tids största och mest ödesdigra frågor, nämligen hur klyftan mellan de rika och fattiga nationerna skall kunna utjämnas. Hur skall man kunna undvika en växande världsnöd? Den svenska debatten har i hög grad kommit att gälla hur snabbt man skall nå det s.k. enprocentsmålet. Nyligen har ett stort antal religiösa och andra ideella organisationer sänt en skrivelse till riksdagens ledamöter. Där säger man att vi helst bör uppnå enprocentsmålet budgetåret 1967/68, d.v.s. i den budget vi nu under våren skall fastställa. Detta är naturligtvis helt orealistiskt. Det innebär att man skulle höja anslaget på ett bräde med bortåt en miljard, och det är ett språng som ligger utanför de budgetära realiteterna. Inte ens under de närmast följande budgetåren kan vi räkna med att uppnå enprocentsmålet. De 400 miljoner som nu föreslås är naturligtvis en ringa droppe i världsnödens ocean, en ocean som är hart när utan botten. Den svenska u-hjälpen är föga betydande, hur man än ser den. Detta var en förhärskande åsikt också när Sverige i fjol under en dag utfrågades i OECD:s biståndsorgan DAC som vi nu är anslutna till. Man uttalade där förvåning över att Sverige — som har Europas högsta levnadsstandard och kanske den högsta levnadsstandarden generellt sett i hela världen — inte nått högre. Man bedömde det svenska biståndet mycket positivt när det gällde kvaliteten, den obundna hjälpen, inriktningen på multilateralt bistånd, och man var också positiv i sin bedömning av ökningstakten som under senare år varit starkare i Sverige än de flesta andra länder. De stora industriländernas bistånd har stagnerat under senare år. Kapitalutflödet till u-länderna ligger på ungefär 9 miljarder dollar om året, och där har det legat under de senaste åren. Men därav går för närvarande cirka 40 procent tillbaka från u-länderna till industriländerna såsom ränta och amortering. Det är alltså ett minskande nettobelopp som går till u-länderna. Samtidigt stiger de rika ländernas nationalinkomst och levnadsstandard mycket snabbare än u-ländernas, särskilt om man räknar per capita och tar hänsyn till befolkningstillväxten. De stora industriländerna håller nominellt sett en praktiskt taget oförändrad nivå på sitt bistånd. I år tillgriper England en ledsam åtgärd genom att minska biståndet med 300 miljoner kronor på grund av de interna svårigheterna i ekonomien, I USA föreslår president Johnson i stort sett oförändrad anslagsnivå, men man vet att kongressen varje år brukar pruta åtskilliga hundra miljoner på hans förslag. Jag läste härom dagen en intervju i den brittiska tidningen Guardian med världsbankens chef George Woods. Han säger att u-hjälp för närvarande är eti impopulärt ord i de stora industriländerna, naturligtvis främst på grund av deras egna interna ekonomiska problem och besvär med bytesbalansen, en problematik som vi numera i vårt eget land är väl familjära med. Därtill kommer att de stora industriländerna så starkt förknippar sitt bistånd med villkor om köp och leverans i det egna landet. Det gynnar den egna industrien och lämnar ringa valfrihet åt mottagarlandet att köpa där det är bäst och billigast. I den nyssnämnda intervjun underströk George Woods att USA har 90 procent av sitt bistånd bundet till köp och leveranser i det egna landet. Enligt George Woods önskar amerikanska finansdepartementet nu få en bindning även för de resterande 10 procenten, vilket världsbankens chef naturligtvis energiskt motsätter sig. Genom en sådan bindning kan u-landet förlora de eventuella förmånerna med krediten eller biståndet. Vad hjälper till synes generösa villkor vid en kredit, om man tar ut sådana priser på produkter till u-landet att fördelarna upphävs? Det finns avskräckande exempel som jag skulle kunna berätta om hur s.k. u-hjälp blivit direkt subvention till givarlandets egen industri genom orimligt hög prissättning och där mottagarlandet sedan fått betala ränta på denna subvention. Biståndsverksamheten är fylld av sådana paradoxer och mörka fläckar. I de stora industriländerna är motståndet starkt mot att väsentligt öka det multilaterala biståndet som går över FN-organen. Endast 10 procent av allt bistånd till u-länderna går genom FN familjen, medan 90 procent dirigeras av industriländerna själva direkt till mottagarländerna. Man har därigenom ett stort register för att kunna utöva politiska och ekonomiska bindningar och på annat sätt förknippa villkor med sitt bistånd. Det framgick klart under höstens generalförsamling i Förenta Nationerna, i vars ekonomiska utskott jag brukar sitta varje höst, att oviljan mot att vidga hjälpen över FN-familjen är ytterst stark i industriländerna. Därför finns också en klyfta mellan den faktiska tillgången av resurser och det mål man mer eller mindre enhälligt uppsatt för de olika FN-projekten. Sålunda har man i Internationella livsmedelsprogrammet satt upp ett mål på 275 miljoner dollar men man har inte nått mer än just över 200 miljoner. För FN:s utvecklingsfond har man enats om ett mål på 200 miljoner dollar om året men bara nått upp till 160—170 miljoner. Internationella utvecklingsfonden behöver snarast påfyllning av sina resurser om den inte skall länsas på obundna medel. Flera sådan exempel skulle kunna ges. Det är klart att man också kan kritisera u-länderna för att de på många sätt handlar dumt. Det är med förskräckelse vi kan läsa exempelvis den franske jordbruksexperten René Dumonts bok om Afrikas dåliga start. Han säger att det finns länder vilkas import från utlandet till 5—10 procent består av spritdrycker, konjak, wisky och franska viner och sådant, eller länder som bygger presidentpalats för 100 miljoner eller fattiga länder som upprättar en svällande och dyrbar militärapparat. Det är ganska tragiskt att se hur några av jordens fattigaste länder uppträder på detta irrationella sätt. Det är klart att detta i och för sig inte stimulerar industriländerna att satsa. U-hjälpen är en mycket ung företeelse, till sin nuvarande form och moltivering inte mer än ett tiotal år gammal, och det är klart att det kan finnas mycket som tar emot. Det finns överallt i hela industrivärlden en ganska trög opinion. Låt oss här inte överskatta folkopinionens pådrivande kraft. Det behövs mycket av grundläggande och pådrivande opinionsbildning i Sverige, liksom i andra industriländer, för att man skall betrakta biståndet till fattiga folk som en naturlig del av vår verksamhet. Sverige satsar mer än de flesta länder på det multilaterala biståndet, med ungefär hälften på vardera linjen. Det är önskvärt att öka den multilaterala andelen, och våra representanter i de internationella organen brukar inte försumma att plädera härför. Vi har i alltför hög grad fått en kvantitativ inriktning av debatten i Sverige, och det är risk för att de kvalitativa aspekterna kommer i skymundan. Man kan naturligtvis liksom statsrevisorerna — som har lämnat en förträfflig redogörelse för situationen beträffande vår u-hjälp på ett hundratal sidor, och jag rekommenderar riksdagens ledamöter att läsa igenom vad de skrivit — säga att enprocentsmålet är mycket irrationellt och att det ligger en fara i att enprocentsmålet blir ett tvång att nå fram till en viss utgiftssumma oavsett eljest föreliggande omständigheter. De säger att det är önskvärt att sådana irrationella bindningar kan för framtiden undvikas. Detta är i och för sig ett riktigt kon Statsverkspropositionen m.m. staterande. Men enprocentsmålet har rekommenderats av Förenta Nationerna år 1960 såsom riktpunkt. Sveriges regering och riksdag har antagit detta som sin riktpunkt, och därmed har denna målsättning också blivit en faktor att ta hänsyn till. Vad som är intressant i fortsättningen är inte huruvida målet är rationellt eller irrationeilt utan hur man skall uppnå det och vilken kvalitet och vilken inriktning vårt bistånd skall få. Men detta uppsatta mål flyr naturligtvis undan om vi siktar till att nå det först i en mycket avlägsen framtid eller om det blir en restpost i budgeten. Detta skulle också strida mot de intentioner som präglade den berömda propositionen nr 100 vid 1962 års riksdag och riksdagens beslut med anledning därav. En viktig förutsättning för att få en radikal, fortlöpande ökning av vårt bistånd är att bytesbalansen befinner sig 1 ett helt annat skick och har en mer positiv karaktär än för närvarande. Då råder ett intimt samband mellan bistånd och bytesbalans. Vi kan emellertid göra åtskilligt t.ex. genom att sända svenska experter, exportera tjänster på olika sätt till u-länderna, men den verkligt väsentliga förbättringen förutsätter en bytesbalans i ett helt annat skick än för närvarande. Jag vill ge uttryck för mitt starka tvivel på lämpligheten att fastställa en bestämd tidtabell eller ett bestämt årtal då enprocentsmålet skall vara uppnått. Det finns inget land i världen som har uppsatt sådan tidsgräns, och det skulle vara olämpligt att låsa budgetarbetet, vilket kan vålla andra nackdelar. Om den politiska viljan finns och en positiv opinion kan skapas bör ändå målet kunna uppnås låt oss säga ett stycke in på 1970-talet. Den studiegrupp inom LO och socialdemokratiska partiet som i dagarna gjort färdigt ett program för vår biståndsverksamhet siktar till att enprocentsmålet skall uppnås omkring år 1972—1973. Vi skulle då behöva vara uppe i 11/2 miljard kronor. Detta förefaller kunna vara möjligt och realistiskt som en riktpunkt. Men det kommer självfallet att kräva en starkt pådrivande opinion, en bestämd politisk vilja samt också en redobogenhet hos svenska folket att göra uppoffringar som vid behov en eventuell skattehöjning skulle innebära. Däremot tror jag att ett förslag som framlagts i en motion till årets riksdag om en särskild kolumn på skattsedeln för u-hjälp bör förkastas. En sådan specialdestinering är främmande i vårt budgetarbete, och den skulle i värsta fall kunna skada vår biståndsverksamhet. Ett annat uppslag av tvivelaktigt värde är högerledaren herr Holmbergs förslag att ha ett rundabordsmöte kring u-hjälpen. Det råder ingen oenighet om de bärande principerna för vår biståndsverksamhet, ingen oenighet om målet och inriktningen, utan endast om ökningstakten. Detta är en statsfinansiell och samhällsekonomisk fråga, där en välmenande rådgivning är av mycket begränsat värde. Jag vill fästa uppmärksamheten på att definitionen av vad som räknas som bistånd inte alls är entydig och enhetlig. Olika länder räknar olika.

Det vore värdefullt om vi kunde få en mera entydig definition på vad som är bistånd. Sveriges representanter i FN-organen försummar heller inte att påtala detta. Man skulle därigenom uppnå större hänsyn till kvalitativa synpunkter på biståndsverksamheten och en mera rättvisande bild för jämförelser. Men frågan om jämförelser mellan olika länder är naturligtvis ändå relativt sekundär, eftersom biståndet trots allt är så begränsat. I finansdepartementets huvudtitel finns en viktig nyhet. Där bebådas en utredning om ett svenskt system för investeringsgarantier för kommersiellt bistånd. Det sker i väntan på att eventuelit — internationellt = garantisystem skall utvecklas, det som nu är under behandling i Världsbanken. Detta internationella system ser ut att dröja, och det är därför tilltalande att finansdepartementet tar ett initiativ på detta område. Våra grannländer och flera andra länder har kommit längre härvidlag. Därmed är de också i stånd att mera än svenska staten kunna stimulera kommersiella insatser i u-länderna. Det är utan tvivel behövligt och önskvärt att så sker. Detta är en mångdebatterad fråga med många aspekter. Kommersiella insatser är inte alltid bistånd. De görs från andra utgångspunkter med önskan om privata vinster, t.ex. när en industri anlägges, när ett handelsbolag bildas o. s. v. Men kommersiella insatser i form av industrier och annan företagsamhet från näringslivets utveckling i u-länderna har sitt självklara värde. Det ger arbete, utkomst, skapar sekundärföretag, medför ofta tillfälle till undervisning, sjukvård och dylikt. Det ger arbete i ett samhälle, där ett av de värsta gisslen är arbetslöshet och undersysselsättning. Det ger yrkeskunskap, vana vid industriellt arbete och annat ordnat arbete, det ger tekniska kunskaper och annan s.k. know how. Allt detta är av väsentligt värde i ett samhälle som skall få i gång en teknisk-ekonomisk utveckling på bred front och som avser att lyfta hela samhällsnivån. Det skulle inte vara svårt att anföra nackdelar med det kommersiella biståndet, särskilt när det är som sämst, men fördelarna torde i regel bestämt överväga. U-länderna önskar i allmänhet ivrigt sådana insatser såsom en hävstång för snabbare utveckling. Detta faktum får inte fördunklas av sådana inslag som den s.k. Lamco-debatten. Därför vill jag gärna förorda en positiv inställning hos statsmakterna till kommersiella, industriella insatser i u-länderna. De 125-150 miljoner om året som de svenska kommersiella insatserna nu uppgår till är en alltför blygsam insats för att ha någon större effekt. Jag uppfattar finansdepartementets bebådade utredning om investeringsgarantier som en dylik konkret åtgärd. Här finns utrymme för samverkan och ömsesidig komplettering. Reellt om än inte statistiskt kunde sådana ökade insatser snabbare höja vår totala insats för u-ländernas utveckling. Jag hälsar också med stor tillfredsställelse att finansdepartementet föreslår uppmjukning av ränteoch amorteringsvillkor för långivning till u-länder. Detta är helt i linje med FN-organens önskan och rekommendationer. Jag hoppas även att resultat snart skall börja skönjas av de två stora biståndsinsatser som nu bearbetas internationellt och där Sverige tagit väsentliga initiativ. Jag syftar på påfyllnaden av Internationella utvecklingsfonden från 250 till 1000 dollar samt på den s.k. supplementära finansieringen för att stödja u-länderna vid bortfall av exportinkomster. Statsrådet Lange berörde den senare frågan i går kväll. Om dessa projekt inom rimlig tid förverkligas, blir de av stor betydelse för de fattiga folkens möjligheter att få i gång snabbare ekonomisk-teknisk utveckling och därmed förbättra sina levnadsvillkor.

Herr talman! Jag håller med herr Möller om att det inte tjänar mycket till att just nu ta upp en ytterligare diskussion om Vietnam. Jag vill fördenskull på herr Möllers vänliga kritik endast ge ett kort svar i samma anda. Herr Möller frågade efter vilka folk rättsliga grunder som Amerika handlade i Vietnam, Jag tycker att jag eventuellt kan vänta tills vi får den utrikespolitiska debatt som herr Möller nämnde. Då skall jag gärna redogöra för min uppfattning — efter det herr Möller har redovisat, på vilka folkrättsliga grunder Nordvietnam leder ett kommunistiskt uppror i Sydvietnam. Med detta skall jag nu låta mig nöja. Vidare skall jag bara berätta en i varje fall för mig intressant sak. Den kritik som i Amerika riktas mot Amerikas eget företag anser jag givetvis mer vägande än den kritik som utvecklas här. I somras hade jag tillfälle att vara tillsammans med en av chefredaktörerna för The New York Times, som är den främste företrädaren för kritiken mot Amerikas vietnamengagemang. Under tre veckors tid var vi tillsammans på en internationell politisk kurs i England. Under en hel vecka manglade vi vietnamproblemet dag ut och dag in. Det slutade i varje fall med en ganska märklig västgötaklimax, såvitt jag kan förstå.

Då svarade chefredaktören: »Ingalunda! Det skulle vara en stor olycka för kriget i Vietnam om amerikanarna droge tillbaka sina krafter.»

Herr talman! Det vare mig fjärran att i dag på nytt ta upp en försvarsdebatt. Den ägnade vi tillräckligt lång tid åt i går, och jag får tillfälle att återkomma i samband med ett interpellationssvar. Jag kan emellertid inte underlåta att ta fram en aspekt ur försvarsdebatten som är aktuell. Alltjämt görs det i dagligt tal alltför ofta gällande, att stora besparingar skulle vara att vinna genom olika rationaliseringar inom försvaret. Oftast härleder sådana uttalanden från manliga medborgare, som i en eller annan form har varit inkallade. Försvarets talesman vill ingalunda förneka förekomsten av ibland mindre effektiva övningspass o. s. v. och söker därför vidtaga förbättringar i olika avseenden. Men de rationaliseringsvinster, som skulle vara att vinna genom en effektivare Öövningsplanläggning, är tyvärr en mycket ringa del av de totala försvarskostnaderna. Det torde vara mindre allmänt känt att begreppet rationalisering förekommit inom försvaret i flera årtionden. Jag tänkte något belysa vad som hänt enbart under de senaste tio åren. Långsiktsplanering inom givna ekonomiska ramar har funnits inom försvaret långt innan riksdagen 1958 gick in för detta förfaringssätt. Denna åtgärd har varit en av de viktigaste för att säkerställa bästa möjliga utnyttjande av tillgängliga resurser. Stor del av annan rationalisering kommer ytterst att vara beroende av att den långsiktiga planeringen kan bibehållas. Tack vare den hittills gällande ordningen har inom försvaret genomförts och är under genomförande en rad rationaliseringsåtgärder. Jag skall tillåta mig att peka på en del. 1. Vart tredje eller vart fjärde år har det militära försvaret varit föremål för fullständiga utredningar av ÖB eller parlamentariska utredningskommittéer. 3. Försvarsgrensstaberna omorganiserades 1964, och två år senare integrerades de högre regionala staberna. Utredning av omorganisation av de lägre regionala staberna pågår. 4, Statens organisationsnämnd har under årens lopp verkställt genomgripande organisationsförändringar vid flertalet truppförband. 5. 1963 tillkom försvarets intendenturverk i rationaliseringssyfte. I år avvaktas förslag inom tygförvaltningens område, vidare pågår utredning om försvarets verkstäders framtida organisation. 8. Försök pågår vid vissa truppförband på initiativ av försvarskostnadsutredningen i syfte att få till stånd ett företagsekonomiskt tänkande och handlande inom den militära organisationen. 10. Databehandling utnyttjas i allt större utsträckning, inte minst i vad avser materielanskaffningsplaneringen. Jag skulle, herr talman, kunna fortsätta denna uppräkning men jag skall nöja mig med de anförda exemplen.

Jag vill, herr talman, ta upp ytterligare en fråga i remissdebatten. Jag skall ägna några minuter åt vår vägpolitik. Investeringsanslagen för vägoch gatubyggandet föreslås för år 1968 ligga på samma nivå som för åren 1966 och 1967. För perioden 1958—1967 kan vi nu studera vägplanens investeringar. Hänsyn måste tagas till uppkomna fördyringar. Beräknar man dessa enligt vägoch vattenbyggnadsstyrelsens växindex, får man fram att differensen mellan de faktiska investeringarna och de indexkorrigerade värdena uppgår till inte mindre än 1 850 miljoner kronor. Långtidsutredningens prognoser beträffande trafikutvecklingen för perioden 1964—+1970 visar en ökning av persontransportarbetet med personbil med 50 procent och en ökning av godstransportarbetet med lastbil med 60 procent. Räknat i antal bilkilometer per år visar prognoserna en årlig genomsnittstillväxt av vägoch gatutrafiken med cirka 6 procent. Beträffande vägarnas standard angives i årets statsverksproposition att endast 37 procent av riksvägnätet har fullgod standard i förhållande till dagens trafik. Inte mindre än 36 procent är i behov av snar ombyggnad. Av genomgående länsvägar är hela 54 procent i behov av snar ombyggnad. Helt nyligen redovisades också en inventering avseende erforderliga underhållsarbeten varvid konstaterades en eftersläpning överstigande 500 miljoner kronor. I samband med revideringen av 1957 års vägplan har bedömts att för riksvägarna skulle erfordras 8—10 miljarder kronor under en tjugoårsperiod. Ett ännu större behov redovisas för genomgående länsvägar. Vad är det som i verkligheten håller på att hända inom vägpolitiken? Jo, vi skjuter nödvändiga investeringar in i framtiden. Men hur länge kan vi föra en sådan politik? Av vad som sagts från regeringen så har vi att räkna med ett kärvt ekonomiskt klimat under de närmaste åren, och även jag tror att så blir fallet. Men måste vi inte då också ge oss in på ett nytt synsätt i fråga om investeringspolitiken? Varför inte pröva nya metoder bl.a. i vad gäller investeringar i vägar och större broar? Våra tidigare krav på närmare analyser rörande vägväsendets framtida finansiering har förut avvisats. Men skall vi ha den minsta chans att något så när följa med i utvecklingen måste vi enligt vår mening allvarligt överväga ny metodik i fråga om investeringarna. Jag lovar att riksdagen genom vår för Statsverkspropositionen m.m. sorg skall få tillfälle att ånyo pröva dessa frågor. Den förda vägpolitiken rimmar illa med de nya pålagor på bilismen som nu föreslås. Den höjda fordonsskatten kommer framför allt att drabba den tunga trafiken. Busstrafiken belastas med ytterligare 10 miljoner kronor och lastbilstrafiken med 40 miljoner kronor. Det allvarliga är att glesbygder och exportindustrierna hårdast kommer att drabbas. Varför har man inte avvaktat bilskatteutredningens resultat innan dessa nya pålagor föreslås? Jag vet att denna fråga senare kommer upp i debatten och vill därför endast påtala att speciellt vi norrlänningar ser mycket allvarligt på verkningarna av den föreslagna skattehöjningen på bilismen.

Herr talman! Liksom min värderade bänkkamrat Bertil Petersson skulle jag kunna inleda med några synpunkter såsom representant för Kalmar län.

Det är ju ett gammalt centerkrav att den sydöstra delen av Sverige skulle införlivas med det område som kallas det norra stödområdet. Vi har hävdat detta genom att påpeka likheten mellan förhållandena i sydöstra Sverige och dem som råder i norr. Norra delen av Kalmar län är ett sysselsättningssvagt område som behöver uppmärksammas, och i den mån detta har skett vill jag också uttala min tillfredsställelse över det, men jag har den uppfattningen att ännu mycket ytterligare måste göras. jag väl att vad som sades angående försvarsfrågan i går kunde vara tillräckligt för den här remissdebatten. Emellertid har jag begärt ordet huvudsakligen för att ge några synpunkter på försvarsfrågan. Det skall då inte bli ett resonemang omkring miljoner eller miljarder, såsom det ofta blir i det sammanhanget, utan jag skall beröra några frågor som kanske liknar dem herr Strandberg tog upp på sitt sätt. Herr Strandberg sade att de synpunkter på rationalisering — eller rättare sagt brist på rationalisering — som då och då kommer fram beträffande förhållandena inom försvaret härstammar från personer — jag minns inte, om han sade individer, manliga sådana — som har varit inkallade vid något tillfälle. Det slår mig att herr Strandberg självklart gick ut ifrån sin position som militär. Likaså är det ju uppenbart att mina synpunkter härstammar just från inkallelseperioder. När man diskuterar olika personalkategorier hamnar man så småningom längst ner bland meniga. Det är ett uttryck som jag ofta reagerar emot och som jag nog anser borde vara färdigt för avskrivning. Jag hyser vissa förhoppningar i det sammanhanget, som jag senare skall återkomma till. Först vill jag dock säga att jag finner det glädjande att vi nu kan diskutera försvarsfrågan. För inte så länge sedan var detta en omöjlighet, om man inte ville riskera att bli betraktad såsom försvarsnihilist. För några år sedan föreslog jag och ett par andra ledamöter av denna kammare en minskning av repetitionsperiodernas längd från 30 dagar till 25. Det resulterade i något som nära nog liknade en politisk klappjakt. Jag minns mycket väl hur det var vid denna tidpunkt och gläds nu i hög grad över att man tydligen kan diskutera dessa frågor utan skygglappar för ögonen. Försvarsfrågan är en av vårt lands allra viktigaste och största frågor.

Jag är som sagt glad över att vi nu törs diskutera detta. Jag har framför mig en ledare i en av landets större tidningar av den 18 december 1963, där det heter: »Den statliga verksamheten är i regel väl bevakad av press, radio, TV och allmänhet. Uppenbart slöseri med skattebetalarnas pengar blir ordentligt uppmärksammat och kritiserat. De politiska partierna tar då i med hårdhandskarna. Men en gren av den statliga verksamheten har i varje fall hittills varit undantagen från kritisk granskning från dessa mediers sida. Försvaret är helig mark. Militärväsendet får inte kritiseras. Gör man det är man försvarsfiende.» Herr Strandberg antydde nyss att betydande ansträngningar har gjorts inom försvaret för att åstadkomma en rationellare verksamhet, och jag har ingen anledning att betvivla detta. Men lika klart är — det tror jag alla är medvetna om — att det därvidlag finns åtskilligt ytterligare att göra. Jag har i varje fall aldrig kunnat inse varför man inom bl.a. de oppositionspartier, vilka säger sig i princip icke önska statlig verksamhet, inte får kritisera den del av den statliga verksamheten som är störst, nämligen den som pågår inom försvarets område. När man i går åhörde försvarsdebatten fick man den uppfattningen att i varje fall någon aktad ledamot av kammaren ansåg försvarsfrågan så allvarlig att han menade att försvaret kommer först, sedan ingenting och därefter ingenting. Vad som möjligen blivit över sedan detta tillgodosetts kunde användas för andra ändamål. Även om jag är på det klara med att försvaret är synnerligen värdefullt och viktigt och nu bör bli föremål för ingående överläggningar, måste vi göra klart för oss att det finns många andra faktorer i försvarssammanhanget än det rent militära försvaret att ta hänsyn till. Jag skulle för min del vilja beskriva situationen på följande sätt. Först har vi det yttre militära försvaret. Men för att åstadkomma en försvarsvilja och för att folket i vårt land verkligen skall få känslan av att det har något att försvara måste vi ytterligare utvidga detta tema. Vi måste ha ett inre försvar, ett skydd för människan. Vi måste eftersträva att även i detta sammanhang sätta människan i centrum. Jag lyssnade med stort intresse och välbehag till herr Sörensons framställning på detta tema i går kväll. Detta inre försvar bör emellertid i detta sammanhang också ta sikte på vår sociala trygghet. Vi måste vidare ha ett ekonomiskt försvar, vilket är en väsentlig fråga i totalförsvaret. Såvitt jag förstår är det allra viktigast att vi har en livsmedelsförsörjning som är betryggande. Enligt min och mångas uppfattning kan vi inte åstadkomma detta med mindre än att vi bibehåller det svenska jordbrukets nuvarande volym, så att vi inte i onödan krymper produktionsapparaten. Vi måste också se till att det blir utrymme för jordbruk i alla delar av landet. Det måste ur bl.a. beredskapsoch försvarssynpunkt vara helt felaktiga tongångar, när man ibland gjort gällande att Skåne och vissa delar av Mellansverige skulle vara de enda områden där svenskt jordbruk kan drivas i framtiden.

Vi måste också ha en försvarsvilja, sade jag — kalla det gärna ett psykologiskt försvar. Jag vet att man bland militärerna tar mycket allvarligt på detta. Här återkommer jag liksom i fjol till att vi måste ge den värnpliktiga personalen en helt annan roll och uppskattning. Då frågar man sig: Har människan verkligen någon plats i försvarssammanhang? Kriget innebär ju i sig ett omänskligt vanvett. är det tänkbart att de människor, som skall styra den nutida jättelika krigsapparaten, i det sammanhanget har något egentligt människovärde? Detta är frågor med enbart dunkla svar. Men jag återkommer till angelägenheten av att vi ger personalen i den värnpliktsarmé, som är vårt svenska försvar, en väsentligt större uppskattning, en känsla av verkligt människovärde, Det åligger mig som ledamot av första lagutskottet att årligen läsa bl.a. MO:s ämbetsberättelse. Det mustiga språk som där finns återgivet i samband med redogörelsen för klagomål till MO påminner väldigt mycket om det som användes för 30 år sedan när jag gjorde min värnplikt. Men hoppets stråle lyser trots allt. Jag har här ett tidningsurklipp med rubriken »Överste föreslår allmän dureform inom krigsmakten». I artikeln sägs att överbefälhavaren förbereder en reform av disciplinära krav och former, och den ifrågavarande översten anser i detta sammanhang att det är angeläget med en betydligt bättre personalvård inom försvaret. En sådan skulle kräva mycket pengar, anser han, och det tvivlar jag inte heller på. Men så fortsätter han med frågan: »Har vi råd att skapa en ytterligare negativ inställning till försvaret bland de värnpliktiga?» Översten föreslår också att hälsningsplikten slopas inom förbanden. Ja, detta är tendenser som visar att mina och andras upprepade framstötar för att få en ökad demokratisering till stånd inom försvaret håller på att bära frukt. Jag är mycket glad över detta, inte därför att jag tror att en sådan i första hand är angelägen för att utjämna eventuella motsättningar, utan därför att den är ägnad att skapa en önskvärd bättre försvarsvilja inom hela vårt folk. Ja, herr talman, jag skall inte ytterligare uppehålla mig vid dessa frågor. I fjol frestade jag kammarens och herr talmannens tålamod med att bl.a. återge några synpunkter på det då aktuella fallet med den s.k. knäfallsöversten i Bohuslän. I år säger jag: Det är bussigt, du överste där uppe i Norrland, med ditt förslag om en allmän du-reform i försvarsväsendet! Vi får möjlighet att senare återkomma i en mera ingående debatt beträffande detaljerna, som t.ex. höjning av värnpliktspersonalens avlöningar eller ersättningar. En betydande fortsatt upprustning av kaserner och andra förläggningslokaler är lika nödvändig. Personligen har jag också den meningen att det är orimligt att inte den värnpliktige och annan militär personal under sin tjänstgöringstid skall få tillgång till ett generellt gällande frikort, så att de har möjligheter att åka med statens järnvägar och bussar som ju inte alltid är fullsatta.

Jag skulle också kunna tänka mig en sådan högre kostnad under förutsättning att vi i annat sammanhang också beslutar oss för att ha råd med att bibehålla ett svenskt jordbruk i detta land av ungefär den omfattning och på de förutsättningar som för närvarande råder. Om vi hos det svenska folket kan ingjuta förvissningen om hur nödvändigt det är att ha ett försvar försvinner säkerligen den eventuellt kvarvarande försvarsoviljan, och i så fall har jag för min del ingen anledning att motsätta mig en sådan eventuell ökning. Med dessa ord, herr talman, har jag i huvudsak berört en enda fråga, och jag är medveten om att vi får anledning återkomma till dessa spörsmål när detaljerna vidare skall handläggas.

Herr talman! Sedan herrar talmän har gjort ett allvarligt försök till ett nytt indelningsverk när det gäller remissdebatten har den situationen uppkommit att vi i går, när det gäller försvaret, hade elittrupperna med de tunga kanonerna i farten, och i dag kommer landstormens reserv med litet mera spridd skottlossning. Jag har begärt ordet när det gäller försvaret närmast med anledning av den debatt som har uppkommit om försvarsutredningen och dess arbetsformer. Det har också skett med anledning av försvarsministerns uttalande i går där han sade sig önska en ny uppgörelse om försvaret. Jag vill för min del säga att jag inte delar herr statsrådets och chefen för försvarsdepartementet uppfattning på den punkten. Jag anser för min del inte att försvarsutredningen skall vara en förhandlingskommitté som skall träffa en uppgörelse om försvarskostnaderna, och jag kan över huvud taget inte förstå att man från högerhåll talar om ett diktat i detta sammanhang från regeringens sida. Det skulle ju innebära att alla poster i statsbudgeten som regeringen lägger fram skulle ha formen av diktat. Jag anser inte att det finns något som helst skäl att nu göra ett undantag för fjärde huvudtiteln, och jag finner det helt onormalt att man skall bryta ut en enda punkt ur statsbudgeten och göra den till föremål för partiöverenskommelser. Då kan man uppnå som resultat det läge vi hade i slutet av 1960 talet vid den förra dämpningen av konjunkturen, att försvarskostnaderna är absolut fixerade, men från borgerligt håll kommer man i form av motioner med allvarliga attacker mot exempelvis ecklesiastikhuvudtiteln och socialhuvudtitein. De försvarsuppgörelser som vi haft sedan 1958 har också medfört att försvarsfrågan fått en sådan behandling som inte alls kan vara tillfredsställande. På grund av att man har haft en fastställd ram har man helt enkelt inte ansett det vara möjligt eller nödvändigt att diskutera de olika punkterna när det gäller försvarskostnaderna i statsutskottets första avdelning eller statsutskottet. Detta beror helt enkelt på att om man skulle sänka en post, skulle det innebära att man skulle behöva öka på ett annat håll. Och det hela har blivit meningslöst. Det har i avdelningen huvudsakligen blivit dispyter om vad överenskommelsen innebär och vad som eventuellt skulle kunna läggas utanför den överenskomna kostnadsramen, vilket framför allt från högerhåll haft sitt speciella intresse. Någon realbehandling av försvarskostnaderna har alltså inte förekommit i riksdagen sedan 1958, och det måste vara alldeles galet att riksdagen och svenska folket på detta sätt ställes utanför försvarsfrågorna och försvarsdebatten. Därför är herr Åkerlunds uttalande här för någon timme sedan att försvarsfrågan nu skulle tystas ned eller hyssjas ned alldeles felaktigt, ty det är tvärtom på det sättet att genom den försvarsöverenskommelse som vi har haft har det blivit detta nedtystande och detta hyssjande kring försvaret. Det är det som vi måste komma ifrån. Överenskommelsen har helt enkelt bidragit till att stoppa debatten och hindra insynen när det gäller försvaret. Jag är medveten om, framför allt på grundval av materielanskaffningsfrågorna, att en långtidsplanering är nödvändig. Därför är det alldeles självklart att det finns behov av en utredning också när det gäller försvarsfrågorna, precis som när det gäller alla andra viktiga frågor. Men det innebär inte att utredningen skall utmynna i en uppgörelse som skall binda riksdagen för någon längre tid. Det bör vara här som när det gäller alla andra frågor. Utredningen lägger fram sitt förslag. Kan man inte komma överens, får man avlämna reservationer, och sedan blir det regeringen som har ansvaret och som får lägga fram förslagen för riksdagen. Där har också oppositionen möjlighet att i form av motioner komma med sina förslag, och så skall det vara riksdagen som beslutar. Jag tycker att det är ett glädjande tecken att vi nu har kunnat få till stånd en ordentlig försvarsdebatt, och jag hoppas att den skall kunna fortsätta. Jag måste faktiskt säga att de båda högermännen Bohmans och Virgins tilltänkta avhopp från utredningen närmast ter sig som löjligt. De påminner om egensinniga barnungar som inte får som de vill och därför springer till pappa Holmberg och säger att nu kan de inte vara med och leka längre, utan nu vill de slippa ifrån det här. Hur skulle det se ut om vi skulle tillämpa den metoden i det svenska utredningsväsendet, att om man inte får sina synpunkter tillgodosedda säger man ifrån att man inte längre vill vara med i utredningen? Det skulle väl te sig ganska underligt. Jag menar inte heller, herr talman, att det vore så märkvärdigt om vi nu allvarligt försöker att få en ny syn på vårt försvar, och jag tycker för min personliga del att man t.o.m. har anledning att sätta sig ned och mycket allvarligt fråga om de försvarskostnader på över fem miljarder kronor som vi har är utgifter som kan försvaras. Man måste också se det hela ur den synpunkten: Har vi över huvud taget, om vi tänker oss en konflikt med eller mellan stormakter, möjligheter att försvara oss? Kommer vårt försvar att över huvud taget stoppa mer än någon vecka, och hur kommer det sedan att gestalta sig? Jag tycker att man också allvarligt bör se på denna fråga. Man bör naturligtvis också se på hela vårt totalförsvar. Om jag inte kan dela herr Svanströms uppfattning att med detta totalförsvar också skall införlivas det svenska jordbruket, så tror jag ändå att det är nödvändigt att man ser på vårt totalförsvar. Men med den stora anhopning av människor som vi har i vissa delar av landet är jag ganska förskräckt över hur det skulle komma att bli om man exempelvis vid ett hastigt krigsfall skall tänka sig en utrymning av stockholmsområdet och tror att det skulle kunna ordnas på ett tillfredsställande sätt. Här bör man alltså se på hela vårt försvar ur olika aspekter för att kunna komma fram till förslag som ur skilda synpunkter kan anses vara lämpliga. Jag tror inte, herr Strandberg, att den rationalisering som man talar om i olika sammanhang varit tillräcklig. Framför allt är jag inte övertygad om att den form av dyrtidstillägg och tilllägg på grund av den tekniska utvecklingen som beviljas i enlighet med den hittillsvarande försvarsuppgörelsen medfört att man från försvarets sida haft några allvarliga krav på sig att rationalisera i tillräcklig utsträckning. Jag tror inte att den formen på något sätt varit rationaliseringsbefrämjande. När vi ser på vår försvarsorganisation har vi all anledning att titta på fredsorganisationen. Jag har tidigare talat om det i denna kammare, och jag har anledning att återkomma. Här har vi en fredsorganisation som praktiskt taget bygger på det som uppstod när vi avskaffade det gamla indelningsverket. Då räknade man med att våra utbildningsförband skulle förläggas i anslutning till hemortens försvar, att de värnpliktiga skulle ha kort väg till sina övningsplatser. Men det är ju inte längre möjligt. Det är över huvud taget otänkbart att ungdomen i Stockholm och i Mellansverige skall få sin utbildning i hemorten, utan den måste placeras ganska avlägset från sina hemorter. Det finns inte heller längre skäl att bibehålla den indelningen. Det finns också en annan orsak som gör det nödvändigt att vi får en ändring till stånd, och det är den tekniska utvecklingen som medfört alit större och större krav på ökade övningsfält. När vi har våra förband omkring storstäderna kommer det inte att finnas möjlighet att skaffa dessa övningsfält utan stora svårigheter. Vi har också under de senaste åren lagt beslag på stora områden. Jag vill bara erinra om Gullbergsfältet, Vidselfältet, älvdalen och utökningen av Ravlundafältet. Det finns naturligtvis inte möjlighet att på detta sätt i fortsättningen lägga stora områden för fäfot för att använda dem för militär utbildning. Det vore också vansinnigt att som herr Svanström nu antyder börja rusta upp våra gamla kaserner och lägga ner betydande pengar på dem för att sedan kanske få skrota ner hela den gamla organisationen. Herr Strandberg var inne på frågan om FKU, alltså försvarskostnadsutredningen, och dess betydelse. Hittills har vi inte sett några särdeles strålande resultat av dess arbete. Framför allt tror jag att det skulle vara av oerhört stort intresse att få en allvarlig prövning av statssekreterare Olhedes förslag om en allvarlig översyn beträffande leveranserna på den militära sidan. Här sker miljardinköp av materiel till det svenska försvaret, men genom den hemligstämpel som man har god användning för på den militära sidan har vi över huvud taget inte någon ordentlig insyn när det gäller dessa inköp. Detta har väl i någon mån skett när det gäller flygplanstillverkningen vid SAAB, men det bör säkerligen också ordnas på ett liknande sätt i andra sammanhang. Försvarskostnadsutredningen behöver därför snarast möjligt komma med ett förslag på den punkten så att vi här i riksdagen och allmänheten verkligen får se att alla dessa miljarder, som nu går till försvaret, används på ett förnuftigt sätt. Jag är också övertygad om att vi inte längre av rättviseskäl kan kräva samma utbildningstid för alla våra värnpliktiga ungdomar. Det innebär alltså att vi blir nödsakade att återgå till kategoriklyvningen och endast ge de värnpliktiga den utbildning som verkligen behövs så att inte människor i onödan skall behöva vara inkallade till militärtjänstgöring, vilket naturligtvis inte kan vara så värst ekonomiskt. Det är ju, herr Strandberg, inte bara fråga om den ersättning som våra värnpliktiga får, utan det är framför allt fråga om det stora inkomstbortfall och det produktionsbortfall som äger rum ute i näringslivet genom att människor på detta sätt i onödan är inkallade till militärtjänstgöring. Det är viktigt — kanske inte så mycket ur de synpunkter som herr Svanström här anfört utan mer ur andra synpunkter — att vi får ett lönesystem som innebär att de värnpliktiga i större utsträckning än hittills varit fallet ersätts för förlorad arbetsförtjänst under inkallelseperioden. Jag är medveten om att vi inte kan göra detta individuellt, utan vi måste räkna med någon form av medelinkomst efter vilken de värnpliktiga skall ersättas. Jag anser att detta borde vara ett incitament för försvarets ledning att icke i onödan ha de värnpliktiga inkallade och för att rationalisera utbildningen på ett annat sätt. Därmed skulle också de verkliga kostnader som vårt försvar drar kunna redovisas, ty i nuvarande situation räknar man inte med det stora produktionsbortfali som sker på grund av repetitionsövningar och inkallelser till första militärtjänstgöring.

Jag skall emellertid övergå från försvaret till frågan om bygginvesteringarna. Detta föranleds också av att jag ingalunda är helt överens med finansminister Sträng när han säger att vi till varje pris måste låta näringslivet få företräde i fråga om bygginvesteringar. Jag är överens med honom om detta i nuvarande situation, ty vi har hamnat i ett sådant läge att det är viktigt för oss att handelsbalansen kan återställas. Jag vill också säga att den föreslagna formen av en viss investeringsavgift är bättre än den form i vilken hittills bland annat landstingens byggande av sjukhus har reglerats, en form som jag inte anser har varit så lämplig. Däremot kan jag inte vara överens med finansministern om att industrien i alla lägen skall ha företräde och att det skall vara på det sättet att industrien skall kunna göra låga eller inga investeringar under lågkonjunkturer för att sedan under en högkonjunktur begära att få prioritet för sina investeringar. Jag tycker mig ha märkt från industrihåll att man där talar med — för att använda indianspråk — dubbla tungor. Från Sveriges industriförbund framhålles ju att det är nödvändigt att bostadsbyggandet skäres ned.

Industriförbundets uttalande stämmer alltså inte när man säger att bostadsbyggandet skall skäras ner, då samtidigt industrichefen för Perstorp och för Övrigt alla företagschefer landet över uppsöker kommunalmän och talar om för dem att därest de inte får bostäder i tillräcklig omfattning, måste de flytta sina industrier från respektive kommuner. Sådant tal möter man överallt när man träffar kommunalmän. Det säger mig att det finns ett mycket stort behov av en samordnad planering. Det går helt enkelt inte att tänka sig att enbart bygga industrier eller enbart industrier och bostäder, ty ett samhälle kan över huvud taget inte fungera utan skolor, sjukhus och idrottsanläggningar och sådant. Därför måste vi få till stånd en ordentlig och samordnad planering på hela detta område. Det finns således inget skäl att industrien skall ha förmånsställningen att få ligga lågt under lågkonjunktur, utan man kan också kräva att vår industri skall planera på längre sikt. Jag läste i dag ett uttalande i Svenska Dagbladet av Bankföreningens ordförande, bankdirektör Marcus Wallenberg jr, som uttalar: »Det sägs klart ut, att de statliga myndigheterna liksom hittills bör bära ansvaret för realplaneringen, och den innefattar självfallet också fördelningen av byggandet både geografiskt och tidsmässigt.» Är det nu så självklart? Har vi inte erfarenheter av hur bankerna helt enkelt dikterar vilka byggmästare man måste anlita för att över huvud taget få den bankkredit man vill ha? Jag har i det avseendet flera exempel varvid bankerna har sagt, att om den och den byggmästaren får krediten i fråga, då skall det ges ett byggnadskreditiv. Det finns också exempel på hur man har sagt: Nej, där vill vi inte vara med och lämna krediter, men om ni i stället inriktar er på att bygga på en annan ort skall vi lämna krediter. I sådana fall har man inte överlämnat åt de statliga myndigheterna att bära ansvaret för denna planering, utan där försöker bankerna i mycket hög grad att styra. Det är i allra högsta grad nödvändigt att på detta område få till stånd bättre förhållanden, där bankerna inte längre har dessa möjligheter. Låt mig till sist, herr talman, säga ett par ord om den s.k. sjukvårdskrisen och det med anledning av en partimotion underskriven av folkpartiets högsta ledning. Jag vill bara erinra om hur folkpartiet under höstens valrörelse såväl på affischer som i en broschyr talade om, att man hade funnit rätt medicin mot vårdkrisen. Man gjorde alltså gällande för valmanskåren att man inom folkpartiet sitter inne med den rätta medicinen för att lösa vårdkrisen. Herr Kilsmo talade i dag om västgötaklimax. Jag tycker att folkpartiet kommer med en verklig västgötaklimax i detta avseende, när dess stora motion slutar med att begära en parlamentarisk utredning på detta fält. Den medicin som man således nu med stora later gav valmanskåren i höstens valrörelse var, som man redan då kunde förmoda, icke någonting annat än homeopatiska sockerpiller. Vi får anledning att närmare återkomma till denna fråga när motionen skall behandlas, och jag vill därför nu sluta mitt inlägg i denna remissdebatt.

Herr talman! Eftersom jag just hade tänkt anföra några ord med anledning av vad herr Söderberg yttrade om försvaret, får väl den repliken också riktas till herrar Dahl och Svedberg, som instämde i den del av herr Söderbergs anförande som rörde försvaret. Herr Söderberg lyckades missförstå mig så grundligt att jag faktiskt frågat mig om en replik fyller någon mening. Normalt brukar herr Söderberg snabbt och väl kunna fatta innebörden i ett inlägg, men nu fick jag intrycket att herr Söderberg i någon mån var förblindad av en förutfattad vilja att missförstå. När jag talar om hyssjandet i den svenska debatten, gäller detta hyssjande utrikespolitiken. Vi svenskar talar alla högt och vitt och brett om avlägset belägna länder, och då är vi mycket bestämda i våra uppfattningar och anser oss fuller väl veta hur alla problem skall lösas. Vi har emellertid, enligt mitt sätt att se, faror och risker alldeles inpå våra egna gränser, ja kanske rent av inne i landet. Men då tiger vi och då tystar vi ned verkligt allvarliga frågeställningar. Vi är försagda inför det förhållandet att det finns farliga ting alldeles inpå våra gränser. Jag tycker vidare att kritiken mot herrar Virgin och Bohman är obefogad från herr Söderbergs egna utgångspunkter. Vad är det herrar Virgin och Bohman har gjort? De har genom sitt av herr Söderberg förlöjligade avhopp gjort just det som herr Söderberg vill skall göras. De har dragit bort slöjan från försök att dölja målsättningar beträffande vårt försvar. Det har visat sig att man på socialdemokratiskt håll hade vissa målsättningar för vårt försvar, målsättningar som vi icke kan vara med om, målsättningar som vi förmenar skall underställas svenska folket till diskussion. I mitt uttalande pläderar jag för önskvärdheten av att en sådan diskussion kom till stånd. Låt oss verkligen försöka sätta oss in i vad det betyder att vi skall lämna vissa områden av vårt land oförsvarade och eventuellt tillåta en fiende att landstiga där, för att ta upp försvaret inom vårt lands gränser. Herr Söderbergs försvarsnegativism är ju stark, och den är väl känd uti denna kammare. Jag förstår mycket väl att jag inte har någon möjlighet att på övertygandets väg få honom att ändra uppfattning på denna punkt, men jag vill i alla fall, herr talman, klart ha sagt ifrån att herr Söderberg har missförstått mig.

Herr talman! Om jag missförstått herr Söderbergs inställning till försvaret, kan jag inte annat än uttrycka min stora glädje över det förhållandet. Jag är i så fall bara glad över att herr Söderberg förnekar att han är försvarsnegativistisk, och, om jag får tolka det åt andra hållet, att han i själva verket är positivt inställd till försvaret. Så mycket bättre i så fall.
Herr talman!
Herr Söderberg säger att han vill ha ett effektivt försvar. Såvitt jag förstår är det ett önskemål som vi alla kan dela. Men herr Söderberg vill underförstått göra gällande att han är skickligare att bedöma hur vi skall nå ett effektivt försvar än de människor som har till daglig uppgift att studera detta och hantera försvarsfrågan, t.ex. i utredningar. Enligt min uppfattning är dessa mer kompetenta att bedöma hur man skall få ett effektivt försvar.

För det ändamålet har vi tillsatt en försvarsutredning. Åtminstone från högerpartiets sida ser vi saken så. Vi har i försvarsutredningen satt personer av hög kapacitet som vi bedömer kompetenta och som vi har fullt förtroende för.

Herr talman! För en månad sedan berörde Ni i en tidningsartikel riksdagens arbetsförhållanden. Ni försvarade den stundtals mycket höga frånvarofrekvensen i kammaren — som vi ju kan se illustrerad för ögonblicket — med att det långa stillasittandet blir outhärdligt. Därom torde råda enighet bland alla som haft tillfälle att vistas här några dagar. Samtidigt måste jag erkänna att det framstår som en smula egendomligt att vi inte kan införa litet förnuftigare arbetstider. Varför skulle vi exempelvis inte kunna börja litet tidigare på morgnarna och ha en lunchpaus som alla andra? Att riksdagsrestaurangen inte hinner servera oss alla finner jag inte särskilt bärande som motargument. Ni fann i Er tidningsartikel att det var förståeligt, att många föredrar att läsa snabbprotokollens referat hellre än att lyssna till debatterna, framför allt i samband med besvarandet av enkla frågor och interpellationer. Om jag förstod Er rätt, herr talman, blev dessa debatter alldeles särskilt tråkiga till följd av regeringens benägenhet att dröja med svaren. TIakttagelsen torde bekräftas av många. Inga statsråd finns nu närvarande men också för dem blir väl stillasittandet outhärdligt, även om det inte brukar vara alltför långa stunder som de vistas här i kammaren. Det är väl svårt för dem att hinna stilla vetgirigheten, och vetgirigheten blir naturligtvis större ju fler problem som uppkommer. Särskilt de enkla frågorna visar en markant tendens att öka. År 1963 uppgick antalet enkla frågor här i kammaren till 18 och i andra kammaren till 54. År 1964 hade antalet ökat till 69 respektive 157. År 1965 blev antalet 40 respektive 201, och år 1966 slutligen förekom 50 enkla frågor i första kammaren och 209 i andra kammaren. Allt tyder väl på att antalet enkla frågor kommer att öka ännu mera. I åtskilliga fall dröjde svaren, och framför allt visade de debatter som fördes att vi inte lyckats ge de enkla frågorna den snärtighet och den inriktning som en gång åsyftades. Allra minst har vi kommit nära den förebild som många väl hade i det de tänkte sig att vi skulle få replikskifte i stil med det engelska parlamentet. Vi ledamöter har i stället en benägenhet att tråka ut eventuella åhörare genom att läsa från i förväg färdigställda manuskript. Det kan även hända, såsom Ni påpekade i Er artikel, att ett statsråds svar omfattar flera sidor. En del av interpellationssvaren har också varit så ambitiösa att de närmast påmint om små utredningar. Självdisciplinen är väl den bästa boten mot tråkigheten, men för att frågeoch interpellationsinstitutet skall fylla någon vettig funktion, måste väl även kravet ställas att svar lämnas relativt snabbt eller inom ett par tre veckor medan frågorna ännu har aktualitet. Trots alla löften och alla ansträngningar i syfte att uppnå förbättringar kommer = flertalet interpellationssvar fortfarande mot sessionens slut. Här i första kammaren besvarades under våren 1966 sammanlagt 36 interpellationer, varav 22 i maj. Under höstsessionen besvarades 25 interpellationer, varav 16 i december och då många de allra sista dagarna. Det fanns interpellanter som fick vänta på svar från vår till höst. Somliga väntade helt förgäves. Regeringen har självfallet formell rätt att här förfara hur den vill, men det förefaller mig som om statsråden själva borde ha ett visst intresse av att deras svar kom på sådan tid att de kunde uppmärksammas både av press och allmänhet, Att många av svaren kommer i slutet av varje session ger ett intryck av dålig planering.

Där har man ännu flera talare, och där drar debatterna ut orimligt långt. I en enkammare med 350 ledamöter får man räkna med mastodontdebatter. Enligt min åsikt skulle det vara vida bättre, om man skar ner antalet ledamöter till cirka 250 och eventuellt införde ett suppleantsystem, ungefär i den form som finns i Norge. Ni skrev också, herr talman, att med den nuvarande uppdelningen på två kamrar blir det ofta besvärligt för statsråden att besvara interpellationer och enkla frågor, när de tvingas rusa från en kammare till en annan. Det kan vara svårt att beräkna hur länge en debatt skall pågå. Den svårigheten fick jag känning av i höstas, då jag inte fick något uttömmande svar på en interpellation om det nordiska tanzaniaprojektet. Vederbörande statsråd var då tvungen att gå in till andra kammaren för att där besvara en annan interpellation. Sedan dess har som bekant ändringar ägt rum i regeringens sammansättning och det har gjort att hans excellens utrikesministern har tagit hand om biståndsfrågorna. Min interpellation gällde administrationen av det nordiska tanzaniaprojektet. Jag hoppades få veta — och hade kanske hoppats få svar i dag — om det inte finns en allvarlig risk att den som unik betecknade samnordiska karaktären förloras, om man följer den nordiska ministerkommitténs förslag, ett förslag som för övrigt har oroat Nordiska rådets presidium. Förslaget gick ut på att man i stället för en nordisk styrelse med en särskild exekutivsekreterare för tanzaniaprojektet skulle genomföra en gemensam administration för samtliga nordiska biståndsprojekt och delegera ansvaret för tanzaniaprojektet till SIDA. Jag fick inte något lugnande svar på mina farhågor. Inte heller fick jag veta hur det förhöll sig med uppfattningen i Tanzania, där man väl tror att vi här i Sverige ändrat inställning och vill ge projektet en svensk betoning. Jag stöder mig på ett uttalande som gjordes av SIDA:s chef vid besök på Tanzanias finansdepartement en av de första dagarna i oktober 1966. Enligt protokollet som då fördes yttrade SIDA:s chef bl.a. att projektet hädanefter skulle stå under svensk ledning. även om de andra nordiska staterna betalar sin andel av projektet, så förfelas ju därmed intrycket i mottagarlandet att det är fråga om en samnordisk insats. Det är beklagligt med tanke på att projektet var avsett att för det splittrade Afrika demonstrera hur en grupp stater frivilligt kunde samarbeta. Det var ju detta som var det unika med hela projektet. När jag återkommer till frågan i dag, sammanhänger det med att det förefaller som om tanzaniaprojektets nordiska karaktär ytterligare tonats ner. I förra årets statsverksproposition hade anslagsäskandena inryckts i redogörelsen för SIDA:s fältverksamhet som en del av avsnittet om Tanzania, medan det tidigare tagits för sig. I år har gränserna mellan det nordiska projektet och de övriga suddats ut ännu mera. Om finansieringen av de skilda projekten ges inga exakta uppgifter. Endast en klumpsumma anges för samtliga svenska, nordiska och internationella projekt i Tanzania. Det förklaras vidare, att Kungl. Maj:t beträffande hela SIDA:s fältverksamhet må äga rätt att ta ställning till prioriteringsfrågorna vid dispositionen av de anvisade medlen. Det anförs också, att Sverige inom ramen för gällande avtal kommer att göra en växande biståndsinsats framför allt inom hälsovård och undervisning. Jag tycker att det är litet svårt att få dessa olika uppgifter att gå ihop. Har inte Sverige redan bundit sig för ett bestämt program i fråga om utgif terna för det nordiska tanzaniaprojektet på samma sätt som man väl gjort beträffande det nordiska sjukhuset i Korea? Detta sjukhus skall ju avvecklas i oktober 1968, varför problemet väl i detta fall inte är så stort. Men hur är det med tanzaniaprojektet? I november 1965 bemyndigades styrelsen att planera för ett nytt nordiskt projekt för femårsperioden 1967—1971, varvid man skulle räkna med ett årligt rambelopp på 15 miljoner kronor, vilket skulle ställas till förfogande av de nordiska länderna gemensamt. I augusti 1966 uttalade den nordiska ministerkommittén att den var beredd att förlänga avtalet med Tanzanias regering till den 1 september 1969. Föreligger det alltså inte i detta fall en binddande överenskommelse?

U-hjälpen blir — för att upprepa vad herr Arne Geijer i går framhöll — på alla sätt ett verkligt dystert kapitel. U-hjälpen är en moralisk förpliktelse för oss. Vår nu sviktande hjälp avtecknar sig mot bakgrunden av den bottenlösa nöd, som före detta statsrådet Lindström och även fröken Mattson skildrade i går. I viss mån försöker vi väl också komma ifrån våra förpliktelser och åtaganden genom att ställa dem i motsatsförhållanden till låglönegruppernas svårigheter. Ett sådant resonemang påminner mig i mycket om den obotfärdiges förhinder. Det förefaller mig också som om det ligger en antydan till ett framtida konstitutionellt problem i frågan hur man skall kunna säkra och fullfölja projekt eller andra engagemang av internationell karaktär. Varje åtagande härvidlag måste bygga på en planering, som kan slås i spillror om den enskilda staten inte förstått att en bindande förpliktelse måste följas. Den måste på något sätt utformas så att den inte kan brytas när eventuella svårigheter uppstår. Det är inte stor mening i att skapa ett samarbete om de som skall fullfölja det i regeringskommittéer eller i samordnande organ av annat slag praktiskt taget saknar handlingsfrihet på någon sikt. Jag förmodar, herr talman, att det snabba ombytet av statsråd vilka syssjar med dessa frågor har ställt regeringen inför problem på detta område liksom även i andra avseenden. Åtminstone ett av dessa problem berör även oss andra. Det har ännu inte såvitt jag vet klargjorts huruvida handelsministern skall ta hand om konsumentfrågorna, vilka fru Lindström handlagt sedan år 1954 och vilka fått aktualitet i samband med det betänkande som framlades dagen innan fru Lindström lämnade regeringen. Även om man förstår att den snabba förändringen vållade bekymmer i regeringen, blir man litet konfunderad av att regeringen så hastigt kände sig nödsakad att även öka antalet statsråd från 16 till 18 sedan 17 statsråd för två år sedan befunnits vara det lämpliga antalet. Inte mindre förvånande är det att statssekreterare Wickman som vanligt fick vänta, trots att han redan välkomnats i denna kammare med tanke på en länge aviserad utnämning. Litet stötande förefaller det mig också vara att man nu talar om hans utnämning som närmast ett fullbordat faktum, fastän någon proposition om ökning av antalet statsråd inte har lagts fram i riksdagen och ännu mindre behandlats eller godtagits. Regeringen fick efter fru Lindströms avgång brått med att utnämna fru Myrdal. Herr Erlander talade då varmt om behovet av en nedrustningsminister — men varför så hastigt påkommet? Fru Odhnoff tycks man ha kommit att tänka på ännu hastigare. Om hennes Statsverkspropositionen m.m. kvalifikationer vet vi föga, men vi har fått dem skildrade av statsministern. Självfallet är alla riksdagens kvinnor glada över att man frångått åsikten, att det räcker med högst en kvinna i regeringen. Regeringspartiets majoritet inom riksdagshuset torde säkra den »personliga professur» bland statsråden som vikts för herr Wickman. Personligen hoppas jag, herr talman, att fru Odhnoff skall äga förmåga och styrka att snabbt få den av riksdagen våren 1965 beställda undersökningen av de många barnmisshandelsfallen avslutad. Det tog lång tid innan undersökningen började, och hela ärendet har skötts utan önskvärd snabbhet. Kort före remissdebatten i fjol hade ett barn misshandlats till döds. En liknande händelse har inträffat i år. Måtte vi till nästa års remissdebatt slippa den bakgrunden. Det skulle vara en fruktansvärd anklagelse mot vårt välståndsland, herr talman, om det visar sig att barn misshandlas — ibland till döds — på grund av försummelser från samhällets sida.

Herr talman! Fru Segerstedt Wiberg talade vid föregående års riksdag om det nordiska tanganyikaprojektet och sade då, att hon inte önskade diskutera med mig. Jag har inte begärt ordet för att på något sätt debattera detta projekt med henne — jag tycker bara att jag borde göra en del förtydliganden med anledning av de påståenden hon nu fört fram. Det är faktiskt inte så, att det nordiska tanganyikaprojektet har överförts till SIDA:s anslagsäskande i år — även i förra årets statsverksproposition kunde man hitta anslagsäskandena i SIDA :s planer för det bilaterala biståndet; då gällde det alltså budgetåret 1966/67. Anledningen var helt enkelt att SIDA hade kommit till, och i den proposition och det utskottsutlåtande som låg till grund för riksdagens beslut sades uttryckligen ifrån, att de nordiska projekten i fortsättningen skulle föras in under SIDA:s petita. Det är alltså i enlighet med riksdagens beslut som detta projekt förts under SIDA både innevarande budgetår och det nästkommande, som vi nu diskuterar. Sedan vill jag endast tillägga att det är väldigt svårt att i dag över huvud taget föra en diskussion om den nordiska karaktären på projektet, helt enkelt därför att det ännu inte föreligger något beslut om hur organisationen skall komma att gestalta sig i framtiden. Nordiska rådets presidium har sammanträtt i Köpenhamn och riktat vissa synpunkter på hur de nordiska projekten skall förvaltas till regeringarna i Norden — till Sverige, Norge, Finland och Danmark. Och i avvaktan på att svaren från regeringarna skall inkomma har vi faktiskt inte möjligheter att över huvud taget diskutera, därför att vi vet fortfarande inte hur förslaget kommer att se ut när det slutgiltigt läggs fram. Med detta, herr talman, vill jag avsluta redogörelsen för dessa fakta ifrån talarstolen.

Herr talman! Det skulle vara mig fjärran att inte vilja debattera med fröken Mattson. Det är mig ett stort nöje. Men förra året hade jag ställt vissa frågor till dåvarande statsrådet Lindström, och det var av henne jag ville ha svaret. Jag ansåg att hon som statsråd kanske var mera kompetent och borde svara på de frågorna. Jag har inte mycket att tillägga utöver vad fröken Mattson sade, men jag tror att fröken Mattson i någon mån hade missuppfattat mig. Jag sade att man hade fört över anslagen 1966 — jag vet mycket väl att det var då till SIDA. Men jag ansåg att det nordiska engagemanget hade tonats ned i årets statsverksproposition, där man har en klumpsumma för hela arrangemanget i Tanzania. Man har visserligen räknat upp de olika projekten, men man har sedan fört samman anslagen till en klumpsumma. Det måste vara mycket svårt för dem som arbetar inom SIDA att hålla isär det hela, och därför hade jag hoppats att regeringen skulle ha givit klart besked om att man ämnar stå fast vid de nordiska engagemangen. Jag tycker nämligen att det skulle vara oerhört beklagligt om man skulle frångå detta samnordiska projekt och upphöra att betona att man här står inför en unik företeelse. Den saken har betonats i proposition nr 100 år 1962 och många andra gånger. Man har i Tanzania upprepade gånger uttalat sin glädje över detta samarbete mellan skilda stater, som för det splittrade Afrika kan visa vilka fördelar ett frivilligt samarbete kan leda till.

Herr talman! I den offentliga debatten har sedan länge talats om den hårda budget som skulle framläggas för budgetåret 1967/68. Nu har den alltså presenterats, och det till och med mycket tidigare än som annars brukar vara fallet. Visserligen kan man väl säga att det är en kärv budget, präglad av en stor återhållsamhet, men inte är det väl den chockbudget som en del tidningar och även vissa talare har velat utmåla den som. Man hade nog haft anledning att vänta sig ännu hårdare tag med hänsyn till vårt ansträngda ekonomiska läge. Nu innehåller den trots allt en del glädjeämnen, bland annat för folkpensionärerna, vilket är tacknämligt. Jag skall inte uppehålla mig längre vid budgeten. Det var ju meningen att vi i år skulle hålla oss till våra angivna ämnesområden, vilket jag tycker är rationellt och riktigt. Jag vill därför för min del, liksom delvis föregående talare, beröra frågan om riksdagens arbetsformer. Det klankas väldigt ofta både i tid och otid på riksdagen och på riksdagsledamöterna. Man påtalar frånvarofrekvensen i kamrarna, och det har bl.a. väckts förslag om att införa stämpelur för att få en bättre ordning till stånd. Både tidningar och TV visar med förkärlek bilder av glest besatta bänkrader. Att de är dåligt besatta nu, andra dagen av en lång och tröttsam remissdebatt, är väl inget att förvånas över. Men i sin iver att få riksdagen att framstå i så dålig dager som möjligt — det har nästan blivit en sport — har en tidning, efter vad det berättats mig, till och med klippt ihop en bild med dels en välbesatt läktare och dels en vy av kammaren när inget plenum pågick. Flera av riksdagsreferenterna är äldre i tjänsten än vad många riksdagsledamöter är, de vet säkert hur riksdagen. arbetar och kan skilja mellan arbetsoch bordläggningsplenum. Icke förty talar de ofta och med förtrytelse om hur få som är närvarande vid bordläggningsplenum. Sedan har det presenterats någon sorts »tio i topp»-lista över dem som talat mest under året och därtill en »tio i botten»-lista över dem som inte yttrat sig alls. Detta är naivt, för att inte säga plumpt, och man frågar sig vad det tjänar för syften. Känner verkligen inte journalisterna till riksdagens arbetsformer? Motionen om en riksdagens pressombudsman bör verkligen bifallas. Värdet av en ledamots insatser kan ju inte mätas i antalet anföranden i kammaren eller i antalet motioner, som hon eller han skrivit under. Det är oftast fråga om ett lagarbete, och enligt riksdagens oskrivna lagar företräds både utskottsmajoriteten och reservanterna som regel av endast en ledamot — möjligen kan någon motionär gå upp i debatten. I övrigt yttrar sig sällan någon annan, om man nu bortser från de större debatterna. Sedan får också riksdagsreferenterna komma ihåg att inte alla ledamöter har en ordinarie utskottsplats och följaktligen mera sporadiskt sitter vid bordet. Alla ledamöter och suppleanter har dock samma digra lunta att läsa igenom och att följa upp de olika frågorna, samma arbete med att noga följa den politiska debatten och att sköta sina många kontakter och uppdrag på Ilokaloch regionalplanet. Det klagas naturligtvis även på detta, men ingen kan väl på fullt allvar begära och tro att det skulle vara bättre om riksdagsledamöterna isolerade sig helt från allmänheten och hemorten. Nej, jag vill påstå att detta samspel och samarbete som sker mellan samhällslivet, dess institutioner och organisationer, och riksdagens ledamöter är till nytta både för riksdagsarbetet och för demokratien i stort. Att utpeka vissa ledamöter som tigare och bibringa allmänheten uppfattningen att de ingenting gör måste på det kraftigaste fördömas. Jag betraktar detta ständiga klankande som ganska allvarligt på längre sikt. Det betyder ett undergrävande av tilltron till vår parlamentarism och vårt styrelsesätt och ett undergrävande av riksdagens anseende. Att kritikerna skjuter över målet och våldsamt överdriver är vi nog alla överens om. Men detta hindrar inte att våra arbetsformer kunde vara bättre och effektivare. Nu har det gjorts en hel del på senare tid, vilket avsevärt förbättrat förhållandena och planläggningen av riksdagsarbetet. En mycket bra sak är t.ex. den plan över sessionens plena, som delas ut, likaså den förteckning som vi får över nästkommande arbetsplenas ärenden. Vad man saknar är samma föredömliga planering över interpellationsdebatterna. Ofta vet ledamöterna inte förrän samma dag vilka interpellationer som skall besvaras, men tidningarna får i alla fall reda på det dagen innan. Jag tror att det skulle vara en fördel om vi fick interpellationssvaren i anslutning till arbetsplena eller eljest endast tisdagar och torsdagar. Anhopningen av interpellationssvar i slutet av varje session borde undvikas, och där kan både regeringen och riksdagsledamöterna själva hjälpa till. Tidningsmännen anser som bekant att närvarofrekvensen borde vara lika stor en måndag eller fredag då bordläggningsplenum ibland förekommer. Faktum är dock, med de arbetsförhållanden, som varit rådande, att studiet av riksdagstrycket, skrivandet av reservationer och motioner samt utarbetandet av anföranden och dylikt gjorts mycket bättre hemma i bostaden. Att åka upp till Stockholm för enbart ett interpellationssvar kan ju också förefalla som ett stort slöseri med tiden. Frågan om arbetsrum för riksdagsledamöterna håller nu på att lösas, vilket hälsas med mycket stor tillfredsställelse. Bestämmelsen att varje ärende skall bordläggas två gånger borde också kunna ändras. Jag hoppas att författningsutredningen tänker på detta. Något som på allmänheten måste verka underligt är att kammaren mitt under pågående debatt plötsligt nästan töms på folk. Många tycks tro att det är något slags protest mot kommunisternas representant, som då råkar komma in i debatten. Förklaringen är den att det har blivit lunchrast, en högst trivial anledning alltså. Lunchätandet får ofta avbrytas när voteringsklockorna ringer, och detta springande upp och ned verkar onekligen, minst sagt, stressbetonat. Alla hinner naturligtvis inte heller serveras samtidigt, och därför blir besöket i riksdagsrestaurangen onödigt långt — trots att riksdagsarbetet pågår uppe i kammaren. Det är också synd om de kamrater som får ordet under den »heta timmen>. Jag har i likhet med fru Segerstedt Wiberg lekt med tanken på att införa paus för lunchätandet, varför inte mellan kl. 11.30 och 12.30 för första kam maren och mellan 12.30 och 13.30 för andra kammaren, eller tvärtom. Alla hinner kanske inte heller äta under den tiden, och därför borde ett barsystem inrättas i restaurangen. Samma problem uppstår ju under utskottsdagar, när alla utskott tar lunchrast så gott som samtidigt. Om lunchuppehåll infördes, kunde i stället middagsuppehållet förkortas en timme till förslagsvis mellan kl. 18.00 och 19.30. Detta är, herr talman, några små synpunkter på ett ganska stort problem — ett problem som måste lösas för att man skall kunna upprätthålla riksdagens anseende. Mitt lilla bidrag till den fortsatta diskussionen är alltså ett bättre planerande av interpellationsdebatterna, en översyn av bordläggningsförfarandet samt införande av lunchuppehåll med självservering i riksdagsrestaurangen.

Herr talman! Kammaren håller mig säkert räkning för om jag i likhet med herr Jansson i Moholm ålägger mig den största restriktivitet i detta skede av debatten. Jag skall också i stort sett inskränka mig till några frågor. Den första frågan gäller en kommuniké från regeringen den 22 december, enligt vilken handelsdepartementet genom omflyttningarna mer än hittills skulle bli inriktat på utrikeshandelsfrågor. Detta skulle ske genom att handelsministern förordnades att handlägga de utrikeshandelsärenden, som nu behandlas av utrikesministern. Jag skulle vilja fråga regeringsbänken, hur detta kan åstadkommas enbart genom en ändring av departementalstadgan. Det iorde inte vara möjligt att genomföra en sådan överflyttning av ärenden i strid mot § 11 regeringsformen — det är ju en av de paragrafer i regeringsformen som är levande. Min fråga blir då, om inte vederbörande konsulter har sovit när denna kommuniké utfärdades och detta beslut fatta des. Denna fråga gäller icke det nuvarande konsultativa statsrådet Geijer, ty han var vid den tidpunkten icke ledamot av regeringen. Min andra fråga gäller arbetsmarknadsstyrelsen. — Arbetsmarknadsstyrelsen erhåller årligen belopp från riksdagen på mellan 300 och 400 miljoner kronor — och ibland mera — att disponera för beredskapsarbeten. Vi har fått många trycksaker från arbetsmarknadsstyrelsen, men vi får, såvitt jag vet, varken i denna kammare eller i andra kammaren någon redovisning för hur dessa belopp har använts. Om det är av sparsamhetsskäl som man inte lämnar dessa uppgifter i det tryck, som vi får från styrelsen, är det behjärtansvärt, men då kunde det ordnas på det sättet att det i varje fall i kamrarnas läsrum lades ut en stencil, i vilken det redogjordes för hur dessa anslag fördelades — vad som har gått till vägbyggen och vilka vägbyggen, vad som har gått till fiällrestauranger och vilka fjällrestauranger etc. Jag tycker att det är ganska rimligt att riksdagen, som ibland brukar votera om mycket små anslag och t.o.m. ha gemensamma voteringar om sådana anslag, skall kunna få en redogörelse för hur dessa synnerligen stora belopp har använts. Jag vill understryka att jag inte kritiserar beloppens storlek eller vänder mig däremot, utan det kan tvärtom bli så — om herr Arne Geijer har rätt i sin bedömning — att det behövs mera pengar för ändamålet i fråga. Min tredje fråga gäller finansdepartementet och lyder i korthet så här: Hur mycket har staten finansiellt sett förlorat på aktievinstbeskattningen fr.o.m. den 1 juli i fjol? Den beräknades ju ge 70 miljoner kronor för helt budgetår, men vi vet att kurserna har fallit katastrofalt. Det är delvis — men bara delvis — beroende på den nya skatten. — Vi vet att omsättningen har minskat i betydande grad, sannolikt delvis till följd av oklar heter i den nya lagstiftningen. Om man skulle göra en uppskattning av inkomsterna genom den nya skatten, skulle det bli fråga om cirka 15 miljoner kronor för den tid som har gått, och då får vi mot detta sätta vad staten har förlorat i förmögenhetsskatter, i arvsskatter och i stämpelavgifter under samma tid. Det blir nog en ganska ofördelaktig balansräkning, om man gör en sådan utredning. Därmed var det slut med mina frågor på grund av den restriktivitet som åberopats, herr talman! Men jag kan inte undgå att göra den reflexionen med anledning av statsminister Erlanders lilla internationella rundvandring i går, då han talade om skatter och konjunkturer i olika länder, att han verkade märkvärdigt illa informerad om en del saker. Det må ju vara hänt, men jag tycker att han kunde vara litet mer informerad åtminstone om sina partivänners förehavanden i våra närmaste grannländer. Jag har framför mig en dansk tidning, i vilken den socialdemokratiske finansministern i Danmark Henry Gränbaum åberopas. Han har nämligen motiverat sin tanke på att snabbt införa mervärdeskatten med att man därmed skulle få tillfälle till ändringar av marginalbeskattningen som ett led i en samlad skattereform. Jag har också framför mig ett uttalande av arbetarpartiets ordförande i Norge, Trygve Bratteli, som i ett föredrag som han nyligen höll förordade att den direkta inkomstskatten till staten gradvis skulle avvecklas för intäkter upp till exempelvis 40 000 kronor. Över denna nivå skulle inkomsterna kunna påläggas en progressiv skatt, men han ville börja med progressiv beskattning först vid detta inkomststreck. Ja, herr Erlander, så resonerar herr Erlanders partivänner i Danmark och Norge för närvarande! Men på den punkten var statsministern tydligen inte informerad.
Herr talman! I anledning av herr Hernelius” fråga om grundlagsenligheten i att vissa ärenden inom utrikesdepartementet föredras av annan ledamot av regeringen än utrikesministern vill jag säga följande. Man skall inte endast granska 811 i grundlagen utan också § 5, enligt vilken det uttryckligen säges, att det är »Konungen obetaget att förordna annan ledamot av statsrådet att i departementschefens ställe föredraga de ärenden, Konungen bestämmer». Jag skall inte ge mig in på någon grundlagsdiskussion med herr Hernelius vid detta tillfälle, utan vill bara säga honom att regeringen har kommit till den uppfattningen, att den här handlat fullt grundlagsenligt. Jag vill också erinra om att det i och för sig inte är någon ny ordning. Frågan om biståndsverksamheten låg i huvudsak inom utrikesdepartementets område. Den föredrogs av förutvarande statsrådet Ulla Lindström i utrikesministerns ställe. Den har nu återförts till utrikesministern. Vi har redan länge haft som praxis — även före min tid i handelsdepartementet — ati den avdelning inom utrikesdepartementet som har att handlägga handelsärenden och sköta förhandlingarna i handelsfrågorna i realiteten är helt underställd handelsministerns instruktionsrätt. Vad vi inom kort kommer att göra inom regeringen i detta avseende innebär i stort sett inte mycket mer än en formell bekräftelse av en ordning, som redan länge tillämpats. Grundlagsenligheten tror jag därför inte att herr Hernelius behöver oroa sig för.

Herr talman! Jag känner mycket väl till 85, men mina farhågor är därmed inte ur världen. Jag är också övertygad om att regeringen anser att det är grundlagsenligt, men därav följer inte att det är grundlagsenligt. Det är dock fråga om att överföra ett betydande antal ärenden från ett ämbetsverk till ett departement. Det måste därför också bli fråga om instruktioner för detta ämbetsverks representanter, t.ex. för dem som är på främmande ort. Jag hade, herr talman, kunnat förstå arrangemanget om :handelsminister Lange i stället hade utnämnts till biträdande utrikesminister.

Herr talman! Det är inte bara de ekonomiska frågorna — handelsbalansen, kostnadsläget, inflationen, det ständiga hotet om nya och höjda skatter — eller försvarsfrågan som fångar den stora allmänhetens intresse. Vad som också tilldrar sig ett stort och allmänt intresse är det skydd som enskilda medborgare åtnjuter till liv och egendom.

Även om det under senare år har Statsverkspropositionen m.m. hänt en hel del på rättsväsendets område — antagandet av brottsbalken, polisens förstatligande som har lett till en bättre polisorganisation, förändringar i domstolsorganisationen och for merna för brottspåföljd o. s. v. — så har ändå inte allt detta varit tillräckligt. Så väsentliga ting som skydd av liv och egendom mot brottslingar och förbrytare tycker jag knappast behöver bli föremål för några politiskt delade meningar. Det borde finnas alla förutsättningar för att frågor om rättsvård och rättsskydd skulle kunna lyftas upp över partistriderna och lösas i enighet och samförstånd. Härvidlag bör inte ens ett kärvt ekonomiskt läge som det vi nu har få lägga hinder i vägen. Utan att behöva rikta kritik åt något håll, vare sig mot den ena instansen eller den andra, kan jag framhålla, som jag redan har sagt och ytterligare klart och tydligt vill understryka, att det inte har varit tillräckligt med de beslut och de ställningstaganden i dessa frågor som gjorts av regering och riksdag. Det kan inte vara något ödesbestämt, något som hör samman med tidsandan och en god levnadsstandard, att vi har en brottslighet av det slag som här förekommer. Nog förefaller det som om nya utredningar och undersökningar behövde ske av hela detta stora och svåra problemkomplex som brottsligheten utgör och hur den skall kunna bekämpas. Här bör det ske en belysning av om de reformer som gjorts är tillräckliga eller om även andra vägar måste beträdas. Brottsligheten har ökat, ja, ökat våldsamt under de senaste 10 åren. Framför allt är det våldsbrotten som har blivit så många fler. Det har, så som har uttalats de senaste veckorna, inte bara blivit många fler våldsbrott, utan det har blivit en förgrovad, förråad och hänsynslösare brottslighet. Allt flera brottslingar, t.o.m. mycket unga sådana, är utrustade med moderna automatiska och mycket farliga skjut vapen, ofta med sådana moderna automatvapen som i huvudsak är avsedda för militärt bruk. Här skall framhållas att det inte bara är det hemska skottdramat i Handen, där två poliser och en väktare på en gång fick släppa livet till, som har upprört sinnena och lett till krav på bättre skydd både för polisen och medborgarna i allmänhet. Vi får ju dagligen läsa i tidningarna om mer eller mindre grova våldsbrott. Några dagar efter den fasansfulla händelsen i Handen och direkt inspirerad av dessa mord lägger en 15 års yngling i Hälsingborg beslag på ett betydande antal kulsprutepistoler i en skyttepaviljong. När polisen försöker klara upp stölden, gör 15 åringen ett allvarligt försök att skjuta ihjäl de båda tjänstgörande poliserna. Det lyckades inte den gången. Men hur kan sådana händelser inträffa som att en 15 års pojke gör ett allvarligt försök att begå ett dubbelmord? Han erkände att avsikten var att döda. Enbart dessa båda fall — de senaste polismorden och försöket till polismord — lämnar tydligt bevis för att det inte kan vara bara tillgången till vapen och lättheten att komma över sådana som är det avgörande. Vad som här även kommer till uttryck och kan utläsas ur dessa händelser är en mycket hårdare och brutalare mentalitet än tidigare. Vi fick i förra veckan en redogörelse av vår högt värderade rikspolischef Carl Persson, som omtalade vilka risker polismännen löper i sin dagliga gärning. Från nyåret 1965 till den 1 november 1966 har överfall på polismän skett vid 945 tillfällen och under denna tid har ett 100-tal polismän fått sjukskrivas för sina skador. Det är inte att undra på att rikspolischefen, när han vid en sammankomst i Örebro redogjorde för under vilka former och faror polisen får arbeta, ställde frågan: »Kan ett rättssamhälle acceptera denna utveckling?» Han har vid tidigare tillfällen gjort liknande uttalanden. Svaret kan bara bli, att ett rättssamhälle inte kan tolerera en ordning som denna. Det torde inte råda någon tvekan om att inte alla ansvariga medborgare hyser den uppfattningen, att det har blivit en ordning som inte kan tolereras; detta i synnerhet som allt grövre och svårare brott begås av ungdomar i tonåren.

Det kan antagas att alla, som vid brottsutövning vill använda sig av skjutvapen, också har tillgång härtill. Det har många gånger i riksdagen och inte minst i tidningspressen under de senaste veckorna riktats en hårdhänt kritik mot militärförbanden, som inte förvarar sina förråd av handeldvapen på ett betryggande och tillfredsställande sätt. Det är angeläget att dessa i militärförråden lagrade vapen förvaras på ett sådant sätt, att det föreligger större garantier än nu för att de inte kommer i orätta händer. Även om detta skulle kosta en del pengar, får inte någon överdriven sparsamhet iakttas. Den redovisning som lämnats visar att det tyvärr försvinner ett betydande antal vapen från militärförråden varje år. Men vi får inte underskatta de möjligheter som brottslingar har att skaffa vapen på annat sätt än genom militärförråden. Det finns även andra vapenkällor, och vad som härvidlag framför allt bör uppmärksammas är smuggeltrafiken. Det är lätt att köpa vapen i en del andra länder, och vi har en mycket stark resandeström över gränserna. Vi har en vapenförordning som gör det besvärligt och ofta omöjligt för fullt pålitliga och laglydiga medborgare att få förvärva ett vapen. Men ändå tycks alla som har för avsikt att använda vapen i samband med brott numera ha tillgång härtill. I ett avseende har vi friare vapenbestämmelser än i t.ex. de stora friheternas land, Förenta staterna. Där råder inga restriktioner när det gäller att köpa skjutvapen. Alla får köpa de skjutvapen de önskar, och en mycket stor försäljning sker genom postorderhandeln. Men det är inte tilllåtet för allmänheten att bära och föra med sig skjutvapen om det inte sker öppet. Självfallet har de i Sverige som inte har tillstånd att inneha skjutvapen inte heller rätt att bära dessa. Men det borde vara förenat med ett synnerligen hårt straff att — i alla sammanhang — utan särskilt tillstånd bära skjutvapen osynligt. En sådan bestämmelse skulle kanske verka avskräckande på många uppväxande gangstertyper. I statsverkspropositionens bilaga för justitiedepartementet detta år redovisas ökningen av brottsligheten, därvid främst de grövre våldsbrotten, vilka enligt vad man uttalar blir allt svårare att utreda. Samtidigt går uppklaringsprocenten i rakt motsatt riktning. Detta är en ytterst olycklig utveckling, eftersom en låg uppklaringsprocent automatiskt föder nya brott och djärvare brottslingar. Det framhålles i statsverkspropositionen hur angeläget det är att polisen förfogar över sådana personella resurser att den har möjlighet att med kraft ingripa mot denna höga och ökande brottslighet och för att höja den nuvarande låga uppklaringsprocenten. Rikspolisstyrelsens förslag till nya tjänster blir — liksom dess förslag i detta avseende för innevarande budgetår — hårdhänt behandlat. Det har begärts 969 nya ordinarie och extra tjänster, men justitieministern tillstyrker bara 250 nya tjänster. På en annan anslagspost, Avlöning till övrig extra personal och till tillfällig arbetskraft, har rikspolisstyrelsen begärt 6,5 miljoner kronor, för vilket belopp man räknade med att kunna anställa ytterligare 380 tjänstemän. Det begärda anslaget minskas emellertid till 1,4 miljon — d. v. s. till ett belopp som är 1 miljon mindre än anslaget för innevarande budgetår. För detta belopp skall man — enligt vad herr statsrådet anser — i stället för 380 nya tjänster inrätta endast ett 50-tal. Det är samhällets skyldighet att sätta till alla krafter för att uppnå en ändring inom rättsväsendet och rättsvården, som berör allas vår rätt till skydd för liv och egendom. Brottsligheten i allmänhet och våldsbrotten i synnerhet måste minskas. Regering och riksdag bör samfällt vidtaga sådana åtgärder att utvecklingskurvan för brottsligheten, som så allvarligt pekat uppåt, kan vändas nedåt igen. Jag har, herr talman, stora förhoppningar om att detta skall vara möjligt.

Herr talman! Många människor fördömer pressens sensationsreportage. Visst kan man ha anledning därtill många gånger, men med en travestering av Runeberg i Fänriks Ståls sägner skulle man ändå kunna utbrista, att pressen »förtjänar mer att hedras ändå». även om många reportage kan vara sensation i överkant, är tidningarnas avslöjanden av vissa misshälligheter i samhället en direkt tjänst åt både myndigheter och allmänhet. Det är t.ex. att hälsa med stor tillfredsställelse när journalisterna drar fram i ljuset de mest vidriga förhållanden från storstadens undre värld, med narkotikanästen och andra ting, med människor i djupaste misär. Därigenom väckes och skapas nämligen den opinion mot missförhållandena, som säkerligen är nödvändig. I somras gjorde en tidning här i Stockholm vissa avslöjanden under rubriken »AB Narkotika skyr inga medel». I artikeln blottades förhållanden som några månader senare blev än mer drastiskt och på ett mycket sorgligt sätt belysta genom de ruskiga detaljerna kring de s.k. trippelmorden. Denna våldsamma och synbara eruption från »narkotikavulkanen» är ändå inte det värsta i situationen. Det allra värsta är väl i stället den ständiga försörjningen och uppladdningen med preparat åt nya stackars människooffer i denna förbränningsprocess. Myndigheterna har hittills stått ganska så maktlösa och saknat möjligheter att effektivt bekämpa denna smygande attack mot sund svensk ungdom. Många gånger är det ungdomsgängets nyfikenhet som utnyttjas av narkotikahajarnas vältrimmade försäljare. Herr talman! Vi debatterade denna fråga i höstas, och jag har därför ingen större anledning att nu syssla så länge med den. Jag vill bara sammanfattande säga, att en bred opinion inom vår folk här kräver snabba åtgärder. Och jag uttalar förhoppningen att den i årets riksdagsberättelse omnämnda narkotikautredningen snabbt föreslår effektiva åtgärder. Vi måste ge samhällets olika myndigheter en chans att hela det kräftsår som här synes uppstå. Narkotikamissbruket är ju ett hot mot normalt mänskligt liv. Innan jag kommenterar en del punkter i årets åttonde huvudtitel vill jag, berr talman, påpeka ett par saker då det gäller skolans område, delvis kanske med tanke på vad jag nyss sagt — jag tror att vi måste mycket kraftigt understryka, att skolan jämte hemmen har all anledning att verkligen vinnlägga sig om en fostran och vägledning av vår ungdom. När grundskolan beslutades år 1962, skrev särskilda utskottet bl.a. följande: »I äldre tider kunde hemmet, kamratkretsen och skolans miljöpåverkan på den unge byggas på ett fast, av alla erkänt normsystem. Livsåskådningen var enhetlig och reglerna för handlingslivet entydiga. Fostran för livet kunde och måste ske genom inpräntande i de unga av normer och regler. I dag gör sig inom vårt folk skilda uppfattningar i livsåskådningsfrågor gällande, och gamla normsystem, som många människor alltjämt anser giltiga, har för andra ersatts av nya. Humanitetens och demokratins ideal är numera de ibland svårdefinierade men oomstridda värderingar, på vilka skolans fostran i dag har ait bygga.» Detta är säkerligen en helt riktig bild av den ungdomsfostrande skolan just nu. Vi har den demokratiska fostran — därom råder ingen strid, och ingen vill heller ta bort denna. Men livsåskådningens normer är borttagna, såsom de uttrycktes i den religiösa fostran. Humanitetens och demokratiens ideal har aldrig varit oförenliga, och är det ännu mindre i dag, med fastare livsnormer eller en god fostran av de unga. Det synes som om en del skolmän så missuppfattat situationen och talet om en objektiv undervisning, att man inte vågar hålla en engagerad under visning i religiösa livsnormer och mänskliga livsvärden.

Departementschefens uttalande i fråga om målet för undervisning i ämnet kristendomskunskap, som ansluter sig till vad beredningen anfört och föreslagit, är därför inte en sådan kompromiss som innebär utslätande av motsättningar.» Herr talman! Jag har anseti det vara på sin plats att ta upp detta i riksdagen än en gång därför att jag tror att det, som jag nyss har antytt, råder en viss tveksamhet huruvida den nya undervisningssynen i religionshistoria skulle vara detsamma som en könlös uppläsning och förklaring av de religiösa he greppen. Nej, läraren kan givetvis vara lika varmt engagerad för detta sitt meddelande av lärostoffet som vilken annan ämneslärare som helst kan vara i varje annat ämne. Herr talman! Jag vill sedan övergå till att mycket kort beröra ett par punkter i föreliggande huvudtitel. Vi kan konstatera att 1960-talets utbildningsreformer är många. Ett stort undervisningsprogram börjar ta form. Stora och goda arbeten har utförts av alla här engagerade organisatörer, med ecklesiastikministern i spetsen. Man kan nästan säga att införandet och upporganiserandet av grundskolan gått så snabbt att våra resurser inte riktigt räckt till. Den nya budgeten visavi skolbyggen är även i år en stor besvikelse för skolstyrelserna och deras uppdragsgivare. Vi lever under knapphetens kalla stjärna, har det sagts. Jag skulle i stället vilja uttrycka det så att vi lever under den förstörda kronans allt dystrare regemente. Det är inte så lätt att skaffa tak över huvudet åt de elever som i det ena skoldistriktet efter det andra har blivit en å två årsklasser flera. De beräkningar som gjordes 1962 om högstadiets skolbyggnadsbehov håller inte alls streck, främst på grund av den kostnadsfördyring som vi alla upplever svårigheterna av. Det är därför föga belysande för skolbyggnadsanslagets storlek när departementschefen anför: »I jämförelse med den av riksdagen 1962 godkända investeringsramen innebär detta förslag en ökning med 225 miljoner» — inom parentes sagt alltså en fördubbling till 450 miljoner. Det belyser knappast någonting annat än att just dessa av riksdagen och i första hand av propositionen föreslagna beräknade 225 miljonerna för innevarande budgetår har varit antingen en orimlig beräkning eller också helt har ätits upp av den pågående inflationen och kostnadsstegringen. Lägger vi därtill att man just nu har ansökningar inne för godkända skissoch huvudritningar på över miljarden kan man lugnt utgå ifrån att herr Edenman redan nästa år, om han då framlägger budgeten, kap säga, att han föreslår det tredubbla anslaget mot vad man beräknade 1962. Det är inte den uträkningen som jag tycker skall ligga till grund för skolbyggandet i landet. Skolbyggnadsnöden är på sina håll lika stor som bostadsnöden. Jag skall, herr talman, sammanfatta vad jag tänkt säga om den industriella byggnationen. Jag tror att industriell byggnation är en möjlighet att något komma till rätta med skolbyggnadssituationen, och jag är glad över att man äntligen inom Sö har åstakommit en utredning i denna fråga. Det är bara att beklaga, herr talman, att den utredningen har kommit så sent att den inte kunnat beaktas just nu när vi behöver bygga skolorna. Det har signalerats flera stora undervisningsreformer under innevarande år. Jag skulle kunna uppehålla mig också vid vuxenutbildningspropositionen som har signalerats, men på grund av att debatten är långt framskriden skall jag inte göra detta. Jag vill bara helt kort säga att jag hoppas att den väntade vuxenutbildningspropositionen verkligen skall tillgodose hela detta område och även ta till vara alla de möjligheter vi har i den moderna teknikens hjälpmedel. Jag tror nämligen att vuxenutbildningen är ett mycket eftersatt område, och det är mycket angeläget att det görs något. En annan utbildningsform i detta strukturomvandlingens samhälle behöver också ses över, och det är omskolningen av arbetskraften. Tendenserna i konjunkturutvecklingen är oroande. På grund av vårt höga kostnadsläge försvåras vår export. Även avsättningen på den inhemska marknaden har dämpats kraftigt. Det går inte någon vecka utan att vi får motta rapporter om friställningar från olika företag inom olika branscher. Konkurrensen om platserna är hård. Jag vill här som en liten belysning och som ett tecken från fältet nämna om ett telefonsamtal som jag fick vid jultiden. Det var en småbrukare som ringde mig — riksdagsmännen blir ju ofta uppringda, även om de inte annonserar efter det. Denne småbrukare omtalade att han och några andra i trakten hade sålt sina jordbruk i tron på de rekommendationer som lämnats från auktoritativt håll. Han hade trott att han skulle kunna komma in i industrien. Men där bedrog han sig. Det var detta han ringde och beklagade sig över, och han frågade: Vad skall jag göra? Jag sade till honom: Ni får gå till länsarbetsnämnden och begära omskolning. Mannen var 46 år gammal. Ett par dagar därefter ringde han igen och sade: Man svarar mig att man inte kan omskola mig, ty det är så och så många före som vill omskolas till andra yrken. Jag ringde och försökte ta reda på om det verkligen var så. Då svarade man från länsarbetsnämnden i Malmö, att man har möjlighet att omskola 200, men man behövde kunna omskola 1 500. Så ser alltså situationen ut i dag. De som har någon form av sysselsättning även om de tillhör låglönegrupperna — bör kanske förvissa sig om vilka möjligheter till sysselsättning i framtiden de har, innan de lämnar sin nuvarande befattning eller sysselsättning eller säljer sitt jordbruk. I detta fall bör man nog iaktta en viss försiktighet tills marknadsläget klarnat. Som det gamla ordspråket säger är det bättre med en fågel i handen än tio i skogen. Därtill må jag tillägga att regeringen borde ta initiativ till en näringslivsoch rundabordskonferens för att söka rädda oss undan den kostnadsfördyring som förstör utvecklingsmöjligheterna på alla sektorer i vårt samhälle. När LO-chefen i går varnade och sade att läget är betydligt sämre än folk i allmänhet tror är jag övertygad om att han har rätt. Givetvis betyder en förnuftig uppläggning från arbetsmarknadsstyrelsen mycket, men regeringens ekonomiska <:arbetsmarknadspolitiska handlande har här ett stort avgörande. Ett rationellt och praktiskt grepp på dessa frågor betyder mycket. Mycket har hänt på ett år.